Herr talman! Till herr Alemyr får jag väl säga att jag talade faktiskt för ett särskilt yttrande som fogats till utbildningsutskottets betänkande, och så där alldeles helt med enigheten i uppfattningen var det alltså inte i fråga om PUKAS. Sedan är det ju tråkigt att herr Alemyr som ordförande i utbildningsutskottet inte följer den här tidningen som heter Studenten. Jag skall gärna låna ut den — det är nr 1 för år 1971 — så att den kritik som studenterna verkligen framför kommer till utbildningsutskottets kännedom. Där hävdas på ledande plats att PUKAS har misslyckats, och i övrigt framför man de synpunkter som jag redovisade i mitt första anförande.

Herr talman! Ordet och begreppet jämlikhet är för mig, herr Alemyr — utan att jag nu vill initiera en stor debatt — någonting som är förnämt, innehållsrikt och djupt mänskligt. Men jag vänder mig mot missbruket av ordet och begreppet. Jag anser, att ett sådant missbruk har skett t.ex. i U 68:s resonemang — det var där jag talade om det — när man vid varje tillfälle då ett utbildningspolitiskt problem måste lösas kryper bakom ett onyanserat tal om jämlikhet som ett speciellt slagträ mot den som har en annan utbildningspolitisk åsikt. Därvid gör man inte klart vad man menar med jämlikhet och vad det innebär, utan låter det betyda än det ena än det andra, och ibland använder man det utan att det egentligen betyder någonting. Det är missbruk av ett begrepp och ett tillstånd som vi alla är överens om att vilja arbeta för.
Herr talman! Utbildningsutskottets utlåtande är enhälligt. Vid den punkt som jag har talat om har det inte fogats någon reservation utan endast ett särskilt yttrande. Och fru Ryding har varit med i riksdagen så pass länge att hon borde känna till att ett särskilt yttrande inte bryter enhälligheten i ett utskott. Sedan polemiserade tydligen herr Nordstrandh mot den diskussion som förs i U 68. Den debatten tycker jag dock att herr Nordstrandh skall föra i U 68, där han har placerats i den referensgrupp där parlamentariker sitter med. Det är ett ovanligt tillvägagångssätt att i en diskussion i riksdagen ta upp en intern U 68-diskussion.

Herr talman! Jag vill börja med att göra några korta kommentarer till två motioner som har mitt namn som första namn. Den ena gäller planen för en utbyggnad av högre tjänster vid universiteten. Vi har ju helt nyligen fått den nya forskarutbildningen, och de svårigheter som denna utbildning i dag möter vid universitet och högskolor är såvitt jag förstår nästan helt och hållet beroende av klyftan mellan de uppställda målen och de anvisade resurserna. En huvudtanke i den nya forskarutbildningen var som bekant att man kraftigt skulle intensifiera handledningen, men de resurser i form av högre tjänster som måste till för en sådan intensifierad handledning har tyvärr i stor utsträckning uteblivit. Jag tror att det är angeläget med en stark planmässighet i utnyttjandet av de begränsade resurser som kan ställas till förfogande, och just denna starka begränsning av resurserna är ett särskilt argument för en långtidsplan för inrättande av högre tjänster. Utbildningsutskottet skriver på den punkten att utskottet delar motionärernas uppfattning om värdet av att forskningsorganisationens utveckling planeras på längre sikt, men utskottet har inte velat tillstyrka motionen med hänsyn till att man vill avvakta resultaten av arbetet inom en arbetsgrupp inom universitetskanslersämbetet. Jag tycker att det är ett fullt acceptabelt ställningstagande. Får jag sedan till herr Alemyr, som uppehöll sig ingående vid den glädjande enighet som han tyckte sig ha konstaterat i utskottet, säga att på två punkter när det gäller forskningsresurserna har det ju ändå avgivits en folkpartireservation, som syftar just till att öka handledningsmöjligheterna. Den andra motion som jag vill säga några ord om är motionen 198, som herr Fiskesjö och jag har väckt och som handlar om lärarutbildningen i samhällskunskap. Bakgrunden till den motionen är den personliga erfarenhet som herr Fiskesjö och jag i egenskap av universitetslärare har när det gäller de kunskaper om det sociala, politiska och ekonomiska system som den nuvarande samhällskunskapslärarutbildningen ger utrymme för. Vi är helt enkelt oroliga för att tiden är för knapp för att meddela lärarna i samhällskunskap tillräckliga kunskaper. Utbildningsutskottet har varit något så när positivt också till den motionen, och utskottet har pekat på att det finns behov av att se på den frågan, men utskottet vill dels inte göra detta nu, dels inte se samhällskunskapens problematik separat. Den senare synpunkten tycker jag är helt riktig. Man bör behandla denna fråga i samband med problem som gäller blockämnena över huvud taget. Och när utskottet skriver att utskottet kan tänka sig en omprövning efter en något längre tids erfarenhet, så anknyter det till min tidigare diskussion med statsrådet Moberg om när en omprövning på den punkten kan bli aktuell. Vågar man hoppas, herr Alemyr, att uttrycket ”en något längre tids erfarenhet” kan betyda att en omprövning blir aktuell år 1972? Det vore i så fall ganska tillfredsställande. Huvudfrågan i diskussionen mellan statsrådet Moberg och mig har varit om vi skall ta intryck av erfarenheterna från genomförandet av en reform och lära därav, och när det skall ske. Statsrådet sade i sitt senaste inlägg att han menade att det var naturligt att så skulle ske och att vi bara var oense om när det skulle vara möjligt att göra det. Jag vill emellertid säga att jag tror att det är betydelsefullt att man tar intryck av dessa erfarenheter på ett förutsättningslöst sätt, och det är det tveksamt om statsrådet Moberg gör. Han sade i fråga om genomström ningshastigheten att den låga måluppfyllelsen hade samband dels med de nya studieplanerna, dels med den negativa kritiken från lärarna och studenterna. När det gäller den första punkten tycker jag inte att det stämmer; en huvudsak i de nya studieplanerna har ju varit att organisera de olika momenten inom ämnet på ett sådant sätt att man ökar den pedagogiska effekten, givetvis vid en oförändrad utbildningskvalitet — det har aldrig ifrågasatts att själva kvaliteten på de olika ämnena skulle förändras. Därmed må nu vara hur som helst. Den andra förklaringen, alltså att den kritiska inställningen hos många lärare och studenter på något sätt skulle ha försvårat genomförandet av reformen, har jag svårare att förstå, måste jag säga. Jag vet inte om statsrådet menar att dessa lärare och studenter har känt mindre entusiasm och därför inte på ett alldeles lojalt sätt velat föra ut statsmakternas intentioner i praktiken. Om det var det som avsågs, tycker jag att det inlägget är ytterligt diskutabelt och orättvist mot majoriteten av lärarna och studenterna. De kritiska synpunkter som framförts både före och i samband med PUKAS-systemets genomförande och nu efteråt när vi har sett resultaten har dock varit av mycket olika karaktär. Långt ifrån alla — bara en liten minoritet av politikerna — hade hämtat inspiration från händelserna vid Sorbonne. Det framfördes mycken saklig kritik, och när denna sakliga kritik nu efteråt på väsentliga punkter visat sig riktig, tycker jag inte det är hederligt att i det sammanhanget tala om krypskytte från de aktiva och ange det som en förklaring till misslyckandet. Enligt min mening är alltså statsrådet Mobergs tolkning av orsakerna till den låga måluppfyllelsen föga övertygande. Jag tycker att det hade varit riktigare att peka på brister i själva systemet, riktigare att ta ansvar för de åtgärder som man har genomfört och de delar av dessa åtgärder som har lett till detta resultat. När det sedan gäller de särskilda utbildningslinjerna är det inte för tidigt att göra de konstateranden som jag gjorde i min interpellation; vi har ju möjligheter att jämföra 1969 med 1970, och de ”originella studenterna”, som herr Moberg kallade dem, har ju blivit fler och fler. De har ökat från 15 till 35 procent. Nu inser jag mycket väl att det bara är en del av dem som dessa siffror avser som kan räknas till kategorien ”de originella studenterna”, men andelen som väljer särskild utbildningslinje är i kraftigt stigande, och det är väl ett viktigt konstaterande när man diskuterar erfarenheterna av PUKAS-systemet. När det sedan gäller utspärrningen tolkade jag statsrådet Mobergs svar på min fråga på det viset att han ansåg att utbildningsnämnderna hade handlat riktigt. Han reserverade sig för att han inte hade studerat materialet i detalj, men såvitt han nu kunde bedöma hade utbildnings nämnderna handlat rätt i utspärrningsfrågan. Det betyder ju att det hade varit riktigt att inte slå ut dem som enligt 31 § i kungörelsen skulle slås ut. Jag vill jämföra detta med vad statsrådet Moberg sade på denna punkt 1969: ”Vi säger nej till den obegränsade kvarsittningsrätten inom ramen för en utbildningslinje och hävdar att studenten på 50 procents längre tid än vad som normalt krävs skall kunna fullfölja sina studier.” Den senare delen av detta uttalande av statsrådet måste ju ändå betyda att de skall utspärras i de fall då inte särskilda skäl föreligger. Såvitt jag vet har inget enda utspärrningsbeslut ännu trätt i kraft. Detta visar ändå en stor skillnad mellan avsikten med denna bestämmelse och den praxis som har utformats på universitetsorterna. Sedan är det väl ändå så att en liberal praxis i fråga om utspärrningen leder till en ökad kostnad per student och betygsenhet; det får alltså konsekvenser på kostnadssidan. Jag har alltså tolkat både herr Alemyr och statsrådet Moberg på det viset, att de nu är beredda att acceptera denna praxis, som väl ändå inte kan anses stå i överensstämmelse med bokstaven i beslutet. Låt mig till sist, herr talman, säga att denna otillfredsställande måluppfyllelse i PUKAS har föranlett en betydande uppmärksamhet och debatt bland lärare och studenter, och inte minst studentpressen har uppehållit sig mycket vid de erfarenheter vi nu har. Vi bör inte här i kammaren avstå från en öppen debatt om dessa frågor; vi skall inte avstå från möjligheten att anpassa systemet till de erfarenheter som redan har vunnits.

Herr talman! Jag måste verkligen be kammaren om ursäkt för att jag kommer upp i talarstolen en gång till i en fråga som jag trodde var avklarad. Jag kan emellertid inte underlåta att återkomma när herr Molin envisas med att fortsätta en debatt som jag trodde var avslutad för den här gången. Herr Molin missuppfattar mig när jag talar om utbildningsnämnderna. Jag sade och upprepar att kanslersämbetet utvärderar de första insatserna, och innan det arbetet är klart vill jag inte säga någonting definitivt. På basis av vad jag dessutom sade, nämligen att kanslersämbetet bedömde det arbete som hann utföras före konflikten vara acceptabelt och hyggligt, försöker herr Molin göra gällande att det skulle motivera en annan tolkning av avstängningsbestämmelserna än som var avsikten med riksdagsbeslutet 1968. Det är självfallet en helt felaktig slutsats. När det gäller de särskilda utbildningslinjerna upprepar jag, att studenter som från början har en mycket bestämd uppfattning om vilken ämneskombination de vill läsa får möjlighet att läsa en särskild utbildningslinje, om den valda kombinationen inte finns inom någon av de 17 eller 18 utbildningslinjerna. Dessa studenter är förhållandevis få; statistiken vederlägger inte det påståendet. ”De många” i statistiken som herr Molin för tredje gången återkommer till är helt andra grupper vilka — självfallet med goda motiv — har att välja särskild utbildningslinje.

Det var de upprörda debatterna, med många destruktiva inslag, som i Sverige ännu pågick som efterklanger till det som hände i Paris i maj 1968. Är det så konstigt, herr Molin, att den speciella atmosfären har ytterligare försvårat igångsättningen?
Herr talman! Får jag då bara ställa två frågor till statsrådet Moberg. Den ena gäller utspärrningen. Skall de studenter, som inte har klarat de avsedda studiemålen på 50 procents längre tid än avsett, enligt statsrådets mening avstängas eller inte? Den andra frågan är: När statsrådet nu talar om den atmosfär i vilken denna reform sattes i verket, betyder det då att statsrådet menar att en del av de lärare, som ute på fältet skulle omsätta denna reform i verkligheten, på grund av sin kritiska inställning inte lojalt gjorde det?
Herr talman! Jag beklagar att jag inte förrän nu har fått tillfälle att bemöta en beskyllning från herr Alemyr. Utskottets ärade ordförande insinuerade nyss med djup och storslagen rörelse att jag röjde hemligheter från U 68:s interna förhandlingar genom att jag framhöll att i resonemang därstädes begreppet jämlikhet användes på ett högeligen otillfredsställande sätt. Ja, herr Alemyr, vilka hemligheter! Herr Alemyr kan studera användningen av begreppet på nytt — jag förutsätter att han en gång har läst dem — i t.ex. U 68:s offentliga debattskrifter. Så var det alltså med dessa speciella hemligheter!
Herr talman! Jag har inte använt ordet hemligheter över huvud taget. Herr Nordstrandh har inte lyssnat på mitt korta genmäle. Jag har sagt att jag tycker att det är överraskande att herr Nordstrandh för en intern U 68-debatt i samband med denna diskussion i riksdagen.
Herr talman! Jag står väl inte, herr Alemyr, och för en intern debatt med U 68, dvs. med mig själv?
Herr talman! Jag vill yttra mig i all korthet såsom svar på herr Molins två sista, hoppas jag, frågor i denna omgång. Utbildningsnämnderna har att tolka givna bestämmelser. Jag har från kanslersämbetet begärt in en rapport om på vad sätt utbildningsnämnderna har agerat. När denna rapport föreligger, har jag anledning att fråga mig om utbildningsnämndernas praxis har stått i överensstämmelse med andan bakom bestämmelserna. Om herr Molin nödvändigtvis i mina inlägg nu och tidigare vill lägga in den tolkning han synes vara ute efter, må herr Molin göra det.

Herr talman!

Jag har själv aldrig fått del av den akademiska utbildning som vissa akademiker sätter så skyhögt. De menar att den som har gått den långa vägen skulle sakna möjligheter över huvud taget att göra några bedömningar i sådana här sammanhang.

Vi har yrkat att riksdagen måtte besluta om inrättandet av en professur i estetik. För att inte behöva upprepa alla olika argument ber jag att få hänvisa till vad jag och övriga motionärer har anfört i motionen 378. Vårt förslag om en professur i estetik kan sägas ha fått en välvillig behandling, och utskottet har i sin skrivning understrukit behovet av utbildning vid de filosofiska fakulteterna i detta ämne. Den 12 mars 1971 har på visst sätt möjligheterna till utbildning ökat genom av Kungl. Maj:t vidtagna åtgärder.

Utskottet understryker också att det är nödvändigt att vi gör en förstärkning på detta område. Vidare har jag varit med om att väcka en motion om inrättande av en professur i japanologi, särskilt modern japanska, vid universitetet i Stockholm. Utöver de motiv vi anfört i motionen — som fått anslutning på många håll — vill jag framhålla, att orsaken till att vi är tvingade att vidta åtgärder på detta område är den handelspolitiska utvecklingen och förändringarna av olika marknader och industriell verksamhet. Om vi skall ha möjligheter att konkurrera och ge arbetstillfällen — kanske inte så mycket åt akademiker, utan framför allt på arbetsmarknaden i övrigt — tvingas vi att göra en förstärkning på detta område. Om jag förstår utskottets skrivning rätt understryker utskottet just behovet av en ökad utbildning på detta område.

Det är visserligen en stormakt, men i fråga om industriell verksamhet är landet intressant för oss och erbjuder en konkurrens som vi måste möta på det sätt som erfordras i sammanhanget. Herr talman! Jag fattar utskottets skrivning på denna punkt som en beställning för framtiden och ställer därför inget yrkande. Med hänsyn till den skrivning som gjorts och den utveckling vi går till mötes kommer ämnet som sådant, hoppas jag, att ges erforderlig plats. Tyvärr skjuter vi emellertid denna fråga — som vi nu borde ha haft klarlagd — minst ett år framåt i tiden. Men just nu kan vi inte göra något åt detta.
Herr talman! Rivningsraseriet i våra svenska städer sveper fortfarande fram som en stormvåg, och i den vågens väg utplånas byggnader och miljöer, som givit våra stadsbilder deras karaktär och som ofta har kulturhistoriskt intresse och värde. Den här utvecklingen innebär också en väldig värdeförstörelse, som är inflationsdrivande och som är en svår belastning på samhällsekonomin och som driver lägenhetsoch lokalhyror i höjden på ett orimligt sätt. Vi vet att många människor i vårt samhälle ser med undran och avsky på denna destruktiva verksamhet. Vi vet också att få känner trivsel med de slätstrukna och helt opersonliga byggnader och miljöer som växer upp ur de rivna kvarterens kratrar. Vi har också erfarit att sakförståndiga människor ute i Europa, som lärt sig sätta värde på de rester av byggnadskultur, som finns kvar där ute efter de två världskrigens förstörelse, nu kommer hit till oss för att beskåda vårt barbari och lära sig hur man inte bör göra. I det här läget och medan det ännu finns något kvar att bevara är det angeläget att hos stadsplanerare och byggnadsskapande arkitekter öka och fördjupa kunskaperna om vad som är värdefullt från kulturhistorisk och miljöskapande synpunkt. Det behövs tydligen också ökade kunskaper om hur sådana byggnader skall kunna bevaras i sin egen miljö och ges en rationell funktion i det moderna samhället. I två motioner till årets riksdag, den ena av fru Kristensson m.fl., den andra av mig och ett antal medmotionärer, har framställts yrkanden beträffande resurser för utbildning och forskning i ämnet byggnadskultur. Utbildningsutskottet avstyrker dessa motionsyrkanden för närvarande. Därmed blir tyvärr denna angelägna frågas lösning ytterligare försenad. Men, herr talman, jag lovar att komma igen.

Herr talman! Frågan om en professur i religionssociologi har motionsledes underställts riksdagen flera gånger men har inte haft någon större framgång här, och Kungl. Maj:t har visat föga intresse, krypande bakom en utredning rörande den religionsvetenskapliga utbildningens mål och organisation. Först förde universitetskanslersämbetet fram förslaget, förmenande att det förelåg behov av en sådan professur oavsett vilket resultat utredningen skulle komma till. En professur i religionssociologi behövdes under alla förhållanden, sade UKÄ, och kompetent kandidat till professuren fanns inom landet. I årets petita vek sig emellertid också universitetskanslersämbetet och tog liksom regeringen skydd bakom utredningen. Nytt är emellertid i dagens situation — något som jag vill uttrycka min tillfredsställelse med — utskottets klart uttalade mening om att det inte kan råda någon tvekan om att det föreligger ett behov av en professur i religionssociologi, vare sig denna professur skall tillhöra teologisk eller annan fakultet. Inför ett sådant ställningstagande kan även en prövad motionär känna sig tillfredsställd och på denna grund invänta meromnämnda utredningsbetänkande om vilket fakultetsalternativ som bör väljas, i synnerhet som utredningen — som heter RUMO — beräknas avsluta sitt arbete under år 1971. Motionärerna kan alltså för sin del räkna med tillkomsten av en professur i religionssociologi fr.o.m. låt oss säga senast budgetåret 1973/74. Vad beträffar Religionssociologiska institutet i Stockholm vill jag understryka att det står öppet för biträde vid forskarhandledning men att det givetvis då också för sina tjänster måste få del av tillgängliga medel för sådan handledning. Det är att hoppas att universitetskanslersämbetet ser till att så också sker. Institutet är alltför värdefullt för att inte utnyttjas, och utnyttjas det, bör det också stödjas. Också ett institut med teologisk inriktning måste för sin verksamhet leva även på pengar. Jag har inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har föreslagit att de juridiska fakulteterna skulle sammanslås med de samhällsvetenskapliga. I motionen nr 376 har jag argumenterat för en sådan sammanslagning.

Han fortsätter. ”Detta kan formellt ske genom att bestämmanderätten delegeras till ett autonomt expertorgan. Men en sådan överflyttning av makten är så omfattande och väsentlig och i så hög grad i avsaknad av objektiva direktiv, att den demokratiska kontrollen härmed i verkligheten är uppgiven.” Herr talman!

Det är ur den synpunkten som jag har tagit upp dessa juridiska problem och ansett att en förändring är nödvändig. Jag tror inte det finns möjligheter att få den juridiska utbildningen riktigt utformad genom att anlita experterna igen. Jag är medveten om att i denna fråga skulle mycket kunna sägas. Det juridiska tänkandet över huvud taget är obegripligt. Det är obegripligt därför att vi inte i något avseende har en myndighet som försvarar samhällets rätt. Vi tillåter olika intressen att spela ut på skilda områden, låt vara i en juridisk atmosfär — men i en atmosfär där samhällets urgamla rättigheter och respekten för grundlag aldrig har upprätthållits. Det är angeläget att man inom Kungl. Maj:ts kansli men framför allt hos myndigheterna lär sig att respektera just dessa faktorer som är av sådan betydelse inom samhället. När professor Per Olof Ekelöf installerades 1966 höll han en föreläsning om semantik och juridik.

Det har ju gått några år sedan dess. Är det någon som i dag kan säga att vi har Sveriges rikes lag på tydlig och begriplig svenska? Hur skall exempelvis norrlänningarna kunna förstå att man genom olika finter kan få en lagfart utan att ha en förvärvshandling som är giltig?

Men det var den tidens sed, eftersom ämbetsmännen efter 1611 med Gustav II Adolfs och Axel Oxenstiernas goda minne icke hade till uppgift att skapa rätt utan mera att fullgöra en politisk uppgift.

Vi lever i en dynamisk tid, och det vore väl ändå nu dags att man gjorde någonting i detta avseende. Om statsrådet verkligen beaktar vad jag nu anfört, skulle han göra mycket mera för utbildningen på detta område än vad som gjordes av en företrädare, som sade sig skola uträtta något men glömde att utföra det.

Vi vet ju att ökad forskning och ökad utbildning på det här området skulle innebära väsentliga förbättringar för barn som är så olyckligt lottade att de behöver hjälp från början.

Forskning är nödvändig för att en förbättring skall kunna åstadkommas, och därför hälsar jag utskottets skrivning i det här sammanhanget med tillfredsställelse och önskar att statsrådet beaktar vad utskottet anfört. Beträffande förslaget om inrättande av en professur i lungmedicin intar utskottet däremot en mycket underlig attityd. Det fanns förut två professurer i lungmedicin här i landet. De var avgränsade till visst ämne, och när möjligheterna att bota lungtuberkulos hade starkt förbättrats gjorde ämnets avgränsning att man inte kunde ha kvar dessa professurer. Sedan har man sökt lösa frågan genom att inrätta en tjänst som biträdande professor. Det är ju egentligen bara en namnförändring, men att vi har en biträdande professor, när det inte finns någon ordinarie professur i landet, är ju litet underligt. Den biträdande professorn har en sådan kapacitet att han har uppmärksammats både inom landet och utanför vårt lands gränser. Inom den medicinska fakulteten anses han lämplig att vara dekanus, men eftersom han inte är professor måste han vara det efter dispens. Är detta ett rimligt förhållande?

Om statsrådet hade begärt att få ett nytt ämbetsverk för några tiotal miljoner kronor hade han utan vidare fått det — sådant diskuterar man ju inte. För att komma till rätta med det förhållande som jag nu har berört behövs kanske 10 000 kronor, men då måste man säga nej — då har man inte pengar. Det är verkligen konstigt. När jag som ung reste i de uppländska bygderna träffade jag på en lungsjuk i vart och vartannat hem. Jag har positivt kunnat medverka till att den bilden har förändrats. Nu håller vi på och upptäcker nya fall av tuberkolos på grund av att den nuvarande läkarstaben inte har den utbildning som behövs för att i tid upptäcka sjukdomsfall. Vi upplever nu att den gamla stendammslungan — silikosen — skördar allt fler offer. Ännu vet vi så litet på detta område att det i många fall är först när en patient dör som man kan konstatera att han lidit av silikos. Det finns risk för silikos för dem som arbetar inom stenindustrin, i stålgjuterier och i gruvor. Det sista jag sett är en uppgift om att om jag går ut på gatorna i Stockholm löper jag risk för silikos på grund av bilarnas bromsdamm. Därutöver har vi det förhållandet att ungefär 10 procent av befolkningen är allergiska. Vi har tidigare diskuterat allergin inom allmänmedicinen. I Uppsala har vi i anslutning till lungmedicinen byggt upp en avdelning för att kunna ge hjälp åt allergiska personer. Den hjälpen måste kunna ges snabbt varför det krävs ständig jourtjänst. I dag står vi i den situationen att vi inte kan vidta erforderliga åtgärder för att sprida kunskap till de nya kandidater som skall ge sjukvård inom olika grupper. Men det är inte bara det. De nya kemikalierna och den förändring som sker inom industrin kommer absolut att träffa något av det känsligaste som vi har näst blodet; det är fråga om luftföroreningars inverkan på våra lungor och på vår livsföring över huvud taget. Det är givet att när jag nu vädjar till statsrådet även här så skulle jag kunna göra det genom att yrka bifall till min motion, men i en nästan tom kammare är det självfallet ganska meningslöst. Jag vill bara understryka något som utskottet inte har beaktat tillräckligt, nämligen att situationen är den att vi håller på att få tillbaka proletärsjukdomarna. Vi borde väl i tid kunna vidta åtgärder för att förhindra dessa helt enkelt omotiverade sjukdomar och den dyra sjukvård som de kräver i olika sammanhang. Vi lär väl inte förrän nästa år kunna få denna professur, men jag uttalar ändå, herr statsråd, den förhoppningen att situationen klaras upp. Naturligtvis är det ett alltför blygsamt belopp som krävs för det här ändamålet. Jag är ju gammal bruksjobbare och van att ha respekt för pengar, men jag vill också ha ut någonting positivt av de pengar man satsar. Inom hälsooch sjukvården har vi fått ut det mest positiva vi kan få. Tänk på vad tillbakaträngandet av lungtuberkulosen har betytt för landet, för landstingen och i humanitärt avseende! Och vad har inte exempelvis bekämpandet av barnförlamningen inneburit! Vi hade ungefär 4 000 barnförlamningsfall ute i bygderna för några år sedan: förra året var det väl två. Det är en ekonomisk satsning vi gör av humanitära skäl, men det är också en satsning som ger utdelning för industri och samhälle.

Man har här i riksdagen en känsla av att den delen väger fjäderlätt när man skall diskutera olika teoretiska problem. Men vi lever ju inte bara av teori, utan teorin måste följas av praktiskt inseende och praktisk vilja att handla.

Herr talman! Utbildningsutskottet har under den här punkten behandlat en motion, nr 869 av herr Mattsson i Lane-Herrestad och mig, som gäller ett program för en stegvis utbyggnad av åldringsforskningen, och jag skulle vilja säga några ord härom. En avsevärd del av samhällets totala sociala utgifter gäller ju de äldre människorna. Det är, tycker jag, ganska anmärkningsvärt att när det gäller läran om åldrandet och läran om åldrandets sjukdomar någon långsiktig forskning egentligen inte förekommer i vårt land. Eftersom social och psykologisk åldersforskning i stort sett saknas måste, menar jag, en första åtgärd vara att bedöma vilka områden som ter sig angelägna att satsa forskning på och i andra hand hur denna forskning skall bedrivas. När det gäller den s.k. gerontologiska forskningen i Sverige, alltså forskningen om åldrandet, finns det, för att nämna ett exempel, i Holland en permanent organisation med ca 160 anställda som ägnar sig åt de här problemen. Det finns också strävanden i vårt land att få till stånd fastare former. Ett exempel är den planering av ett institut för gerontologi — alltså läran om åldrandet — i Göteborg-Jönköping som har pågått under några år. Institutets struktur skulle göra det möjligt att kontinuerligt jämföra levnadsvillkor i storstad och i glesbygd med hjälp av en hel uppsättning olika vetenskapsgrenar. Men fortfarande saknas ekonomiska möjligheter för institutet att träda i verksamhet. Men också inom geriatriken — läran om åldrandets sjukdomar — är forskningsresurserna anmärkningsvärt små, särskilt med tanke på åldringsvårdens oerhört stora sjukvårdsekonomiska betydelse. Visserligen har vårt land genom riksdagens beslutsamhet nyligen fått sin första lärostol i geriatrik — en professur i Uppsala — men övriga medicinska utbildningsorter saknar fortfarande geriatriska forskningsinstitutioner. En snar utbyggnad av denna forskning menar jag vara synnerligen angelägen. Förutsättningar finns att inrätta forskningsprofessurer i varje fall i Stockholm och Göteborg och sannolikt också vid övriga medicinska lärosäten. År 1969 biföll riksdagen i stor utsträckning den motion som herr Mattsson i Lane-Herrestad och jag hade väckt och man gav i en skrivelse Kungl. Maj:t till känna att man räknade med att regeringen skulle lägga fram förslag till ökade resurser för åldersforskning i den mån personella och ekonomiska resurser för en utbyggnad ansågs föreligga. Det är därför med förvåning som jag har noterat att regeringen i årets statsverksproposition inte föreslagit ytterligare en professur i geriatrik utöver den som sedan någon tid finns i Uppsala och att man långt mindre ställer i utsikt någon mera omfattande utbyggnad av åldersforskningen. Såvitt jag förstår finns det ingenting i statsverkspropositionen som tyder på att regeringen tagit hänsyn till eller uppmärksammat detta beslut av riksdagen för något år sedan. Det verkar emellertid som om utskottet har korrigerat detta en aning, ty utskottet delar motionärernas uppfattning om önskvärdheten av ökade forskningsresurser både när det gäller det geriatriska och det gerontologiska området. Utskottet understryker betydelsen av att resultaten av den hittillsvarande verksamheten inom ifrågavarande forskningsområde snarast utvärderas så att statsmakterna och utbildningsmyndigheterna får bättre grundval för den fortsatta planeringen. Jag skulle alltså särskilt vilja betona att denna utvärdering, som snarast skall ske, verkligen kommer till stånd så att vi snabbt får veta om och när förstärkningar inom detta område kan göras.

Herr talman! Jag skall bara helt kort redovisa min uppfattning i den här frågan. Jag har i en motion tillsammans med några andra ledamöter av kammaren begärt att man skall inrätta en professur i perifer kärlkirurgi.

Det ligger ju väldigt mycket i det herr Lundberg sade här tidigare, när han gjorde en jämförelse mellan hur man prioriterar anslagsbehoven. Man kan anslå stora summor till en ökad administration — exempelvis nya statliga verk — medan man är synnerligen försiktig och restriktiv när det gäller utvecklingen av den här forskningen. Jag vill också instämma i vad herr Lundberg sade om behovet av utveckling av forskningen när det gäller barnkirurgi och lungmedicin. Även det är kolossalt viktiga områden. Men i lika hög grad behövs inom den perifera kärlkirurgin en ytterligare stimulans genom en professur. Nu skall jag inte yrka bifall till motionen — jag säger som tidigare talare, att det är väl omöjligt att få kammaren med på ett sådant yrkande, när ett enhälligt utskottsutlåtande föreligger. Men jag kan lova kammarens ledamöter att jag återkommer i denna fråga vid kommande riksdagar, därför att detta är en nödvändig sak. Och jag hoppas att någon gång skall väl insikten om behovet härvidlag komma till uttryck även i utskottets skrivning.

Herr talman! Under de närmaste fem åren beräknas landstingen sammanlagt investera 8 miljarder 112 miljoner i byggnader och inventarier för sjukhusanläggningar. Den summan är lågt beräknad, därför att om man ser på denna femårsperiod finner man att för 1971 är det en investeringsvolym på 1 470 miljoner i byggnader och för 1975 bara 962 miljoner. Det är sannolikt att det inte kommer att bli så — landstingen kan inte riktigt överblicka vad som skall hända 1974-1975 — och därför är beloppet 8 miljarder troligen lågt räknat. Man kan säkerligen säga att investeringarna icke kommer att understiga 10 miljarder kronor på de närmaste fem åren, Ser man längre framåt — kanske över en tioeller femtonårsperiod — kommer man upp till enorma belopp. I ett enda län — mitt eget län — beräknas för centrallasarettet till nybyggnad 734 miljoner plus ett färdigställt sjukhus som kostar 100 miljoner. Och jag skulle tänka mig att i de flesta landsting är det så att man har att göra med planerade miljardinvesteringar. Det är enorma resurser som måste fram i fråga om personal till att bygga och materiel och allt sådant, och man tänker med rätt stor fasa på vad detta kommer att innebära på skattsedlarna. Jag tror att varje landsting har stora farhågor för vart det egentligen skall rusa i väg med landstingsskatten. Men om man tänker på allt detta byggande som man nu planerar och skall genomföra, så kommer man till en märklig slutsats. Det förekommer ingen forskning i fråga om sjukhusbyggnader. Det förekommer heller ingen särskild utbildning av arkitekterna. För dessa människor som skall rita enormt dyrbara sjukhusanläggningar finns det ingen specialutbildning. Arkitekterna får på egen hand och av eget intresse studera hur man bäst skall bygga ett sjukhus. Detta tycker jag är förvånande. Inte mindre än 80 procent av landstingens utgifter gäller sjukvården, men trots att man offrar så mycket pengar går sjukhusbyggandet alltså så enkelt till. Jag har nu motionerat om inrättandet av en professur i sjukhusbyggande, någonting som jag tycker är i högsta grad ekonomiskt berättigat. Men utskottet har behandlat motionen mycket summariskt — jag skall använda det milda uttrycket — och hänvisar till att grunderna för sådana byggnadsprojekt studeras i byggnadsfunktionsläran. Vidare har utskottet hänvisat till SPRI. Men egentligen har utskottet bara behandlat en del av motionen, nämligen den som handlar om forskningen, och inte arkitektutbildningen som också finns med i motionen. Och vad undervisningen i byggnadsfunktionslära angår är det givet att en arkitekt kommer att syssla med många olika projekt och bara i försvinnande liten grad med sådana oerhört stora som det är att bygga ett sjukhus. Vad sedan gäller SPRI har jag här tagit med mig en broschyr, i vilken det talas om vad SPRI skall syssla med. I den broschyren står det: ”Detta är SPRI” — och sedan skriver man att SPRI skall ”främja och samordna planering och rationalisering i hälsooch sjukvården samt socialvården, insamla och sprida information inom området, verka för en samordning mellan hälsooch sjukvård samt socialvård, fastställa svensk sjukhusstandard”. Men det står ingenting om att SPRI skall bedriva någon forskning eller medverka till att vi får kvalificerade arkitekter som kan rita sjukhus. Jag måste därför säga att den delen av motionen är behandlad högst summariskt. Efter vad jag kunnat finna har utskottet inte heller tillfrågat de mycket betydelsefulla institutioner som finns på området. Landstingsförbundet har inte fått yttra sig och inte heller SPRI. Motionen har inte remitterats, och följaktligen har utskottet inte heller den vägen fått reda på någonting om hur det förhåller sig på detta jättelika område. Det har här i riksdagen åtskilliga gånger föreslagits inrättande av nya professurer, många säkerligen mycket berättigade, men det behövs ju lokaliteter och andra resurser om man skall kunna arbeta. En professur i sjukhusbyggande skulle avsätta oerhört viktiga resultat, och bara en ringa besparing på ett stort sjukhusbygge skulle ge tillräckligt för att betala professuren. Jag skall emellertid inte förlänga denna debatt ytterligare utan vill bara tillägga att det finns bara tre sjukhusbyggnadsprofessurer i världen, nämligen vid Columbia University i Amerika, i Warszawa och i London; den sistnämnda professuren dock ännu inte fast etablerad.

Det finns ingen anledning att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Jag framställer inget yrkande.
Herr talman! Beträffande läsandet i utskottets betänkande vill jag bara göra kommentaren att man i så fall bör läsa ännu längre fram där det heter: ”I ämnet byggnadsfunktionslära studeras grunderna för byggnadsprojekten och utvecklas metoder för att funktionskraven i skilda byggnadstyper, t.ex. bostäder, sjukhus och industrier, skall kunna bestämmas.” Det gäller alltså hela det området. Vidare talar man om att motivet till beslutet att inrätta en professur i byggnadsfunktionslära var de växande statliga och kommunala investeringarna i vårdbyggnader och laboratorielokaler. Vad jag ville påvisa var att det bara blir en ringa del av denna professurs verksamhet som ägnas sjukhusbyggande. Men jag skulle vara mycket tacksam om vi till nästa år kunde konstatera att en avsevärd del av verksamheten ligger just på detta område; då har vi kommit fram till det som jag önskar att man skall beakta. Tiden får utvisa hur det förhåller sig. Jag skall till nästa år göra mig underrättad om hur mycket av den här professuren som har kunnat ägnas åt den här saken,

Herr talman! Som ett viktigt led i den fortgående utbyggnaden av universitetsfilialerna har riksdagen under tidigare budgetår anslagit särskilda medel för uppbyggandet av bokbeståndet vid filialbiblioteken. För innevarande budgetår har således till filialerna i Örebro, Växjö och Karlstad anvisats 280 000 kronor. I årets statsverksproposition har dock anslagen till de nämnda filialerna strukits utan att någon motivering lämnats för detta. Denna strypning av biblioteksanslagen har kommit mycket överraskande för filialernas lärare och studenter, som på olika sätt uttryckt stark oro för att studierna vid filialerna nu kommer att allvarligt försvåras. I motion nr 854 har jag och några medmotionärer från skilda partier påpekat vilken besvärlig situation som filialerna kommer i om anslaget dras in och vi har krävt att samma belopp beviljas för budgetåret 1971/72 som för innevarande budgetår. Men utskottet har med hänvisning till det ansträngda budgetläget inte ansett sig kunna gå med på det föreslagna modesta beloppet. Jag beklagar utskottets inställning i den här frågan, och jag beklagar filialerna. Med den arbetsordning som riksdagen har inser jag det fåfänga i att yrka bifall till motionen. Men jag vill gärna uttrycka den förhoppningen att anslagsbortfallet skall vara av tillfällig natur och att det således redan i nästa års budget skall återfinnas ett särskilt anslag till filialbiblioteken i Örebro, Växjö och Karlstad. Statsmakterna har ju gjort en medveten satsning på universitetsfilialer. Avsikten är också att denna satsning — som jag tycker är riktig — skall fortsätta framöver. Studentantalet ökar från år till år, nya ämnen kommer till vid filialerna och till de etablerade ämnena fogas nya påbyggnadskurser. Om den fortgående utbyggnaden skall vara meningsfull krävs det självfallet också en fortgående utbyggnad av biblioteksresurser. I annat fall kan inte undervisning och studier bedrivas effektivt. Jag har således, herr talman, under förhandenvarande omständigheter inget yrkande. Filialbiblioteken får 'väl försöka övervintra ett budgetår och i förekommande fall hoppas på att de landsting och kommuner där de är lokaliserade skall visa litet större förståelse för dem än vad <Nr63

Herr talman! När det gäller försöksverksamheten med decentraliserad universitetsutbildning är Kungl. Maj:t ytterligt restriktiv. Tre orter i Norrland — och så inte mer! — trots att U 68, som initierade verksamheten, bör kunna — som utskottet med en bra skrivning uttryckt det — ”grunda sina förslag på en så vid erfarenhet som möjligt av hur decentraliserad universitetsutbildning fungerar på orter av olika karaktär och att det därför är angeläget med en större lokal spridning än den nuvarande”. Utskottet nöjer sig dock med att acceptera begränsningen till de tre orterna. Och även jag skulle väl, motionerande i fjol och i år, ha kunnat låta utskottets skrivning passera utan kommentar, om inte finansminister Sträng i propositionen nr 29 för 1971 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet gjort ett, som det synes mig, något egendomligt uttalande. Han säger i denna proposition att närhet till högre utbildning är av stor vikt för det organ och den personal som berörs av lokaliseringen. Han utgår från att U 68, som prövar frågan om fortsatt decentralisering av den högre utbildningen, i sitt arbete beaktar konsekvenserna av att det framlagda förslaget om utlokalisering av statlig verksamhet genomförs. Vidare finner herr Sträng — och det är det som jag något vill uppehålla mig vid — efter samråd med statsråden Carlsson och Moberg att ytterligare några orter utöver de i propositionen nämnda lokaliseringsorterna bör kunna komma i fråga för högre utbildning. Speciellt intressant i ljuset av utbildningsdepartementets och regeringens tidigare ställningstagande till denna försöksverksamhet är påståendet att lokaliseringsorter som nu inte har eller snarast får högskoleutbildning bör kunna komma i fråga för högre utbildning. Vi har alltså nu bara dessa tre orter i Norrland, och någon utvidgning av försöksverksamheten skall enligt regeringens mening inte heller ske i år, trots att det — som jag ser det — finns ett uppenbart behov av sådana försök exempelvis även i Mellansverige. Sådant är läget. Erfarenheterna av hur decentraliserad universitetsutbildning kan komma till stånd och fungera på olika orter av olika 115 karaktär och belägenhet är alltså ganska begränsade, och så skall de tydligen bli även för en tid framåt. Märkligt är därför statsrådet Strängs påstående — om nu detta påstående skall förutsättas vara grundat på erfarenhetsrön — att ytterligare åtskilliga lokaliseringsorter bör kunna komma i fråga för högre utbildning. Samrådet med herrar Carlsson och Moberg, som ju, efter vad jag kan förstå, motsätter sig — av penningskäl eller andra skäl — en mer allsidig försöksverksamhet, bör ju inte ha gett herr Sträng någon ny erfarenhetsgrund. Det är mycket möjligt — ja, det är till och med troligt — att fler lokaliseringsorter lämpar sig som säten för högre utbildning. Men därom kan ännu ingenting med visshet sägas. Det av föredraganden gjorda påståendet i lokalieringspropositionen får därför tas för vad det är: en möjlighet och ingenting annat, inte en verklighet. Förhåller det sig på annat sätt skulle jag vara väldigt belåten med det.

Jag vore glad att få höra statsrådets syn på detta, eftersom finansministern direkt appellerar till samråd med bl.a. herr Moberg.

Herr talman! Jag är tacksam för att herr Nordstrandh tog upp denna sak, så att jag kanske kan klarlägga ett missförstånd. Den punkt i det aktuella betänkandet som vi nu diskuterar gäller den s.k. systematiserade decentraliserade universitetsutbildningen. Där har jag i propositionen sagt att man bör avvakta resultaten av denna mycket speciella utbildning och uppläggning. Det som finansministern åsyftar i sitt uttalande i den stora lokaliseringspropositionen är däremot decentraliserad utbildning över huvud taget. Det som där står skall närmast tolkas såsom en viljeyttring från regeringens sida att den decentralisering av universitetsutbildning som vi håller på med att genomföra bör kunna utökas och utvidgas till att avse även orter utöver dem som hittills har fått del av sådan. Där gäller det alltså den generella problematiken, medan det här gäller den mycket speciella utbildning som nu är aktuell.
Herr talman! Jag förstår, och det görs nu tydligt, att litet olika saker avses även om det sannerligen inte framgår så särskilt klart. Men också den utbildning som är tänkt att förläggas till orterna i fråga — även jag uppfattade det såsom en viljeyttring snarare än någonting som kunde ske omedelbart — är väl en form av systematiserad universitetsutbildning. Den är väl inte osystematiserad eller någon annan egenartad universitetsutbildning. Jag anser att det hade varit önskvärt, ty nu börjar tiden bli knapp, att man på de orter som jag två gånger framhållit i motioner gjorde försök med universitetsutbildning, låt oss kalla den speciell, för att få en uppfattning om hur en sådan undervisning passar på orten, kan etableras där osv. Det vore ganska bra, föreställer jag mig, att ha litet mer erfarenhet av vad nyetableringar innebär på orter med olika belägenhet än vad vi för närvarande har. Då skulle man ha haft ett bättre underlag — herr Sträng också — för denna något djärva viljeyttring, som jag förstår att han gärna vill ha fram för att lugna de människor som blir utflyttade. Det är naturligtvis avsikten. Men denna viljeyttring bör snarast ta sig uttryck i att utbildning kommer till dessa orter eller att man åtminstone försöker att se hur utbildningen kan fungera där.

Herr talman! Under punkten 18 behandlas frågan om statligt bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbildningsverksamhet. Föredragan de statsrådet har föreslagit ett oförändrat bidrag för nästkommande budgetår trots att kostnaderna självfallet kommer att stiga. Direktionen hade hemställt om en höjning med 58 000 kronor. Något motiv företes inte för att inte räkna upp anslaget för täckning av kostnadsökningar såsom sker med andra anslag i statsverkspropositionen. I en trepartimotion med herr Nelander som första namn har hemställts om en höjning med 10 procent, dvs. 32 000 kronor, som skulle utgöra kompensation för beräknade kostnadsökningar. Utskottsmajoriteten avfärdar denna framställning med samma kallsinnighet som statsrådet behandlat direktionens hemställan med. Några skäl som motiverar en uppräkning av anslaget har inte anförts i motionen, heter det. Visst har skäl anförts och därtill ett nog så hållbart skäl, nämligen att det finns anledning förmoda att lönekostnaderna kommer att stiga under nästa budgetår. Att den utbildning av ca 50 socionomer som sker vid Sköndalsinstitutet skulle vara utan betydelse för samhället har inte påståtts. Institutet gör det allmänna samma tjänst som tidigare — och därmed innebär kostnadsstegringen ett högst hållbart skäl för en motsvarande anslagsuppräkning. Det kan också förtjäna att uppmärksammas att föredragande statsrådet aviserar att frågan om bidrag till den sociala utbildningen över huvud kommer att omprövas inför budgetåret 1972/73. Motiveringen är den kraftiga utbyggnad av socionomutbildningen som 1970 års riksdag fattat beslut om. Bristen på socionomer kommer därför att i väsentlig grad minska, heter det. Utbyggnaden av socialhögskolorna blir dock, enligt en nyligen avlämnad proposition, inte alls så omfattande som det kan framgå av statsverkspropositionen.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

Herr talman! Jag vill notera att statsrådet här avviker från tidigare praxis. Såväl 1969 som 1970 höjdes anslaget till Sköndalsinstitutet med hänvisning till kostnadsökningen, Jag kan inte finna annat än att man här frångått den praxis som tidigare gällt för anslag till samma institut och för andra anslag. Jag tycker att Kungl. Maj:ts förslag vittnar om småsnålhet och oginhet. Det kan väl ändå inte vara så, fru Gradin, att man inte värdesätter den utbildning som sker på Sköndalsinstitutet?
Herr talman! Jag har icke frångått någon praxis. De uppräkningar herr Richardson här åsyftar är sådana som gjorts på ett bidragsanslag när en avtalsrörelse är klar. Såsom fru Gradin sade har vi vid ett tidigare tillfälle i anslutning till resultaten av en avtalsrörelse via det s.k. täckningsanslaget kompenserat verksamheten. Jag kan försäkra herr Richardson, att vi kommer att göra detsamma även denna gång, ,om riksdagen följer utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för denna försäkran. Om jag fattat saken riktigt kommer alltså ett tilläggsanslag för att täcka kostnaderna att beviljas.

Herr talman! ”Utbyggd handledning är enligt min mening en grundläggande förutsättning för att målet för forskarutbildningen såväl kvalitativt som tidsmässigt skall kunna nås.” Detta yttrande är en deklaration från våren 1969, då riksdagen fattade beslut om omorganisation av forskarutbildningen. Men det var inte vilket yttrande som helst. Det var en deklaration av dåvarande utbildningsministern i propositionen om forskarutbildningen till 1969 års riksdag. Samma tongångar hörs fortfarande men nu betecknande nog från universitetens och universitetskanslersämbetets sida. Man är allmänt besviken över att denna utbyggnad blivit så obetydlig. Anslaget till särskilda åtgärder för forskarutbildning som behandlas under punkten 21 har visat sig vara mycket värdefullt inte bara därför att det har inneburit en faktisk ökning av de samlade resurserna utan också därför att det på ett smidigt och effektivt sätt kan utnyttjas för att tillgodose de mest akuta behoven. UKÄ har begärt en höjning av detta anslag med 3,2 miljoner kronor och bl.a. pekat på behovet av medel till de metodkurser och tvärvetenskapliga kurser, gemensamma för flera ämnesområden, som är så viktiga i den nya forskarutbildningen. Vi har från folkpartiets sida betraktat det som en nära nog moralisk förpliktelse att se till att 1969 års forskarreform inte förfuskas genom att helt otillräckliga resurser för handledning ställs till förfogande. I motionen nr 491 har yrkats att anslaget skall räknas upp med 2 miljoner kronor. Eftersom utskottet inte velat tillmötesgå detta förslag, har vi reservationsvis yrkat bifall till vårt motionskrav. Med hänvisning till de skäl som jag här har redovisat ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Forskarutbildningsreformen har enligt praktiskt taget alla initierades mening inte blivit vad den skulle ha kunnat bli. Många yngre forskare ställde stora förväntningar på en effektivisering av forskarutbildningen. De var i övermått blåögda och föga härdade gentemot utbildningsdepartementets visioner utan ordentlig verklighetstäckning. Nu är de helt förståeligt ganska bittra, då förväntningarna inte infriats i någon större mån. Vi som varnade när reformen togs blev alltså — det har hänt förr — sannspådda. Jag skall ta som exempel en institution som jag fann uppgifter om häromdagen, en institution med svåra förhållanden. Institutionschefen påstod att han för alla sina doktorander kunde ställa till förfogande ungefär en undervisningstimme per forskare och år. Jag hoppas detta var någon överdrift, ty är det sant är ju forskarutbildningen faktiskt betydligt sämre nu än vad den var på 1930 och 1940-talen, då vi väl ändå åtminstone hade mer än en timme per år och forskare. Men även om uppgiften är en aning överdriven, så speglar den i alla fall ett läge som icke på något sätt är tillfredsställande. Jag vill för moderata samlingspartiets del i denna fråga bara säga att vi redan i fjol, i en partimotion t.o.m., krävde vissa förbättringar när det gäller handledarna och andra undervisningsresurser.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

Herr talman! Eftersom det har tagit så lång tid att gå igenom de delar av utskottets betänkande där utskottet varit enigt, skall jag i likhet med de två andra talarna, som hållit föredömligt korta anföranden, också fatta mig mycket kort. Jag vill konstatera att detta anslag kom till 1964/1965 och första gången belöpte sig till 1,5 miljoner kronor. Det har sedan successivt ökats under årens lopp. De senaste tre åren har det höjts med ungefär 1 miljon varje år. Det gör alltså sammanlagt 3 miljoner i ökning under de senaste åren. Dessutom skall jag bara anföra att utskottsmajoriteten är väl medveten om att behoven på denna punkt är större än de pengar som kan ställas till förfogande. Det finns ingen anledning att dölja det. Vi tycker också att anslaget är värdefullt genom att det smidigt och snabbt kan förstärka resurserna. Jag anser däremot att vi av budgetskäl inte kan gå längre den här gången, tyvärr. Denna post måste ju, liksom många andra poster, få känna av det kärva budgetläget. Men utskottet pekar dessutom på att det inom UKÄ pågår ett arbete med att utforma riktlinjer för resurstilldelningen till forskarutbildningen. Vi har också uttalat att det är angeläget att man snart kan ta ställning till dessa resursfrågor. Jag skall nöja mig med detta, herr talman, och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är självfallet riktigt som herr Gustafsson i Barkarby sade, att budgetläget är ansträngt. Jag vill ändå påpeka att detta är en relativt rimlig begäran. Jag vill också erinra om att utbildningsutskottet i går utan att blinka tillstyrkte 35 miljoner kronor på tilläggsstaten. Det sägs i utskottets betänkande att man i avvaktan på den här utredningen inte vill föreslå en höjd summa. Jag kan inte finna att den pågående utredningen i sig själv är ett skäl till att inte höja. Det är ju så att UKÄ fördelar de här medlen efter ansökan. Jag kan nämna att för budgetåret 1970/71 kunde medel bara beviljas till knappt 25 procent av de framställningar som gjorts.

Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottets talesman ger uttryck åt den insikten att det här är ett område inom universitetsutbildningen som vi verkligen måste ta oss an. Nu menar han att budgetläget är svårt. Det har han sannerligen rätt i, och det är gott och väl att man även från regeringshåll erkänner det, ty där ligger ju skulden till att det är på detta sätt. Men situationen på just det här området kan man gott säga är bland de allra värsta. Det finns många besvärligheter inom universitetsutbildningen, men jag tror inte att jag gör mig skyldig till någon överdrift, om jag säger att detta är en av de allra ömmaste punkterna.

Annars står vi här så småningom med en rad ganska autodidaktiska doktorander, och det kan ha sina problem med en hop sådana.
Herr talman! Med anledning av herr Nordstrandhs enligt min mening något överdrivna beskrivning vill jag bara utöver det som herr Gustafsson i Barkarby förut sade anföra följande. Först och främst är förhållandena vid de flesta fakulteterna i det här avseendet hyggliga. Problemen finns koncentrerade till de filosofiska fakulteterna. Jag lät i vintras göra en snabbgenomgång av situationen institution för institution och kunde konstatera, att förhållandena även vid de filosofiska fakulteterna i ett flertal ämnen är acceptabla. Det är ett fåtal ämnen inom vilka förhållandena är oacceptabla i den meningen, att antalet studerande i relation till antalet lärare är för stort. Med de begränsade ökningar vi har lyckats få till stånd i år kommer vi därför — dock inte under detta anslag utan under andra anslag — att särskilt och hårdare än tidigare styra de nya resurserna till de institutioner som har det allra sämst. På det sättet tror jag att vi kan få ett mer maximalt utnyttjande av dessa resurser nästa år än vi haft möjlighet till under innevarande och tidigare år.
Herr talman! Också jag menar, statsrådet Moberg, att i ett nödläge som det vi befinner oss i får man tillgripa sådana hårda styrningsåtgärder. Men jag vill understryka att jag tycker att herr Moberg begår samma fel som han beskyllde mig för, nämligen att överdriva, när han säger att det huvudsakligen eller bara gäller de filosofiska fakulteterna. Men det groteska exempel, som jag tog upp, härrör från ekonomisk fakultet, från handelshögskola. Det finns nog anledning att även titta på andra fakulteter än bara den filosofiska. Jag tror att man annars gör det hela litet för enkelt för sig.
Herr talman! Ekonomutbildningen är förlagd till filosofisk fakultet.
Herr talman! Det finns ingen anledning att dölja att budgetläget är kärvt, och att det är skälet till att man på denna punkt inte kan gå så långt som man skulle önska i och för sig. När herr Nordstrandh säger att på detta område finns de värsta problemen och att vi här har en av de allra ömmaste punkterna så är det en värdering herr Nordstrandh ger uttryck åt. Det kan finnas andra som tycker att andra områden inom utbildningssektorn har ännu värre problem. Här har också sagts att det är en så liten summa som yrkas utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit. Ja, men små summor kan tillsammans bli stora summor. Man måste ju skära ner på olika punkter, och ibland kan det vara fråga om så små summor att det kan tyckas vara hugget som stucket. Här har emellertid Kungl. Maj:t gjort en bedömning av hur nedskärningarna skall fördelas med hänsyn till budgetläget, och den bedömningen har utskottsmajoriteten inte haft något att erinra emot utan tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag. Jag ber att återigen få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När riksdagen beslutade om den nya forskarutbildningen innebar detta bl.a. en anpassning till utbildningsförhållandena i andra länder. Vår svenska doktorsexamen som resultat av många års akademisk möda ställde krav som knappast fanns på annat håll. Den nya doktorsexamen skall i motsats till den gamla inte utgöra ett slutresultat utan får ses som en etapp på vägen till fortsatt forskningsverksamhet samtidigt som den för många kommer att vara en examen före verksamhet i näringsliv och samhälle. Att vi på detta sätt sänkt de formella kraven för doktorsexamen innebär emellertid inte att vi får sänka kravet på forskarmaterialet. Även en lägre formell utbildning måste vara förstklassig på den nivå det här gäller. Vi måste alltså ge de studerande goda förutsättningar för det hårda arbete som ligger i den typen av utbildning. Felsatsningar kanske inte kan undvikas men de måste begränsas, och det medverkar vi inte till genom att försvåra studiernas genomförande. Handledarbristen är redan välbekant, och här har nyss framförts synpunkter på den. Den innebär med all säkerhet att den föreslagna tiden till doktorsexamen, fyra år, inte kommer att kunna hållas av flertalet. Det innebär i sin tur ökade studieskulder, åtminstone i de fall då den studerande måste finansiera sina studier med studiemedel. För dessa finns en tidsbegränsning — man kan inte få studiemedel mer än 16 terminer. Dessutom kommer många att vara i den situationen att studiemedel inte räcker till försörjning av familjen. Då återstår bara forskarstipendier. Moderata samlingspartiet har, inte minst i förra årets partimotion, fört fram krav på en ökning av antalet forskarstipendier. Det är en orimlig situation att av 9 500 studerande inom forskarutbildningen har ungefär 1000 statliga stipendier. Dessa innebär dessutom för samhället en ekonomisk satsning som kommer att vara gynnsam. Kampen om stipendierna är hård, och det måste innebära att många tvingas avstå från att göra en fullvärdig insats — de måste nämligen finansiera sina studier genom yrkesarbete. Det kan inte vara rimligt att ställa platser, utbildningslokaler och handledare till förfogande men inte se till att de studerande har möjlighet att försörja sig. 150 extra stipendier är inte mycket, men vi har ändå i reservationen 3 vid utbildningsutskottets betänkande begärt den tilldelningen i år. Vi måste på sikt se till att frågan om studiefinansieringen för alla de studerande, också på forskarnivån, kan lösas. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! Låt mig även i denna fråga gå tillbaka till forskarpropositionen år 1969. Departementschefen uppgav att antalet licentiandoch doktorandstipendier under senare delen av 1960-talet i avvaktan på statsmakternas ställningstagande till forskarutredningens förslag hållits i stort sett oförändrat och att antalet under läsåret 1968/69 utgjorde 135. Samtidigt hade, framhölls det i propositionen, tillströmningen till forskarutbildning ökat kraftigt under 1960-talet. Av minst lika stort intresse är följande uttalande av dåvarande utbildningsministern: ”Den starka tillströmningen av studerande motiverar emellertid att antalet stipendier successivt höjs.” Höjningen har emellertid varit ytterligt blygsam och i själva verket mindre än ökningen av antalet studerande. Omkring 9 500 aktiva licentiander och doktorander får nu konkurrera om de ca 1 000 stipendierna. Det innebär att fler studerande nu blir utan stipendier än 1969 då forskarreformen beslutades. UKÄ framhåller i sina anslagsäskanden att en ökning av antalet stipendier i snabbare takt än hittills är synnerligen angelägen och föreslår en ökning med 240.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

Herr talman! 1969 års forskarreform har kommit knaggligt i gång, det har omvittnats här tidigare, och jag skall inte ta upp en ny omfattande diskussion om detta. Men man kan gott framhålla att ambitionen bakom reformen var lovvärd i högsta grad: studietiden fram till doktorsexamen skulle skäras ner till fyra år. Och de medel genom vilka man skulle nå detta mål var bl.a. en effektiv forskarhandledning och ökad undervisning. Denna ökade satsning på handledning och undervisning har tyvärr — det är väl känt — inte kunnat komma till stånd över hela linjen i den utsträckning som man tänkt sig, främst på grund av att tillräckliga resurser inte ställts till universitetens förfogande. Antalet doktorander är i många ämnen och vid många institutioner mångdubbelt större per handledare än vad 1963 års forskarutredning tänkte sig som maximum Det kan självklart inte bli tal om en effektiv individuell handledning under sådana omständigheter. Jag noterar dock med tillfredsställelse att statsrådet Moberg i ett tidigare anförande lovat vissa åtgärder. Ytterligare en viktig förutsättning för att målsättningen från 1969 skulle kunna uppfyllas var att doktoranderna kunde ägna sig åt studierna på heltid. Det betonades bl.a. i den proposition som låg till grund för beslutet 1969. Och en förutsättning för att man skall kunna studera på heltid är givetvis att studiefinansieringsfrågan löses på ett tillfredsställande sätt. Den bästa finansieringsformen på det här stadiet är utan tvivel stipendiering. Det framhölls också 1969 att antalet doktorandstipendier borde öka successivt. Den ökning som då beslutades var dock blygsam. Det rörde sig om totalt 50 nya stipendier. Den ökningstakten har sedan permanentats, och även i årets budget föreslås att antalet nya forskarstipendier skall stanna vid 50. Detta tycks ha blivit något av ett heligt tal i det här sammanhanget, som man håller fast vid utan någon som helst hänsyn till hur många doktorander som skall konkurrera om stipendierna. Det faktiska läget är det, som redan framhållits här, att antalet forskarstipendier var alltför litet redan 1969, och genom den kraftiga tillströmningen till forskarutbildningen har konkurrensen om stipendierna ytterligare hårdnat. Det stora flertalet doktorander har numera i själva verket ingen chans att få stipendium. Till omkring 10 000 doktoranders förfogande står endast ungefär 1 000 forskarstipendier. Detta innebär att huvudparten av doktoranderna tvingas antingen att ta ett omfattande förvärvsarbete vid sidan av studierna eller också att dra på sig en betydande ytterligare skuldsättning. Ingetdera alternativet är särskilt rekommendabelt, och det står också i strid med den målsättning som man hade 1969. Risken är att vi med det läge som uppstått får dels utdragna studietider, dels ett betydande antal studieavbrott, dels en ekonomisk spärr som bestämmer vilka som skall kunna gå vidare till högre studier.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

Herr talman! Stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier — den punkt som vi nu behandlar — har funnits ganska länge, men av tidsskäl skall jag självfallet inte gå in på någon utförligare historik. Jag vill bara konstatera att den här posten också har ökats under de senare åren. Den togs upp till 8,1 miljoner 1968/69 och ökades till 10,2 miljoner året därpå. Det blev ytterligare en ökning till 11,4 miljoner 1970/71, och innevarande år föreslås alltså en ny ökning — men något mindre — till 11,9 miljoner, vilket innebär 50 nya stipendier. Från folkpartiet har man yrkat på 240 nya stipendier och från centern på 150. Reservationen i utskottet, som även moderaterna biträdde, blev ett slags kompromiss, tydligen, på 200 nya stipendier. Även oppositionen har här plockat in en formulering om att man av budgetskäl anser sig bara vilja förorda 150 stipendier mer än regeringspartiet. Reservationen ligger alltså, på 5 stipendier när, precis mitt emellan centerns 150 och folkpartiets 240 stipendier. Jag skall inte försöka analysera varför man har kommit just till den punkten. Det skulle annars ligga nära till hands att förmoda att det är ett exempel på mittensamverkan i ny, nästan renodlat aritmetisk mening, som här har kommit till stånd. Jag vill för utskottets del bara säga att vi bedömer dessa stipendier som värdefulla, precis som man gör från reservanterna. Posten har ökats med drygt tre miljoner sedan 1968/69, och det är alltså inte alldeles obetydliga satsningar. Återigen vill jag säga att vi tyvärr av budgetskäl inte har bedömt det som möjligt att gå längre. Det skulle, tycker även vi, ha varit önskvärt i och för sig att kunna öka anslaget i hastigare takt. Något heligt tal, herr Fiskesjö, utgör inte de här 50 nya stipendierna varje år. Det är självfallet andra motiv som ligger bakom. Att även denna post måste få känna på det kärvare budgetläget är alldeles ofrånkomligt. Jag skall i den här omgången nöja mig med detta, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Redan 1943 uttalade riksdagen sitt intresse för akademisk forskning och undervisning om de svenska folkrörelserna och deras historia. Regeringen lät emellertid saken bero. Nya uttalanden gjordes av 1947 års riksdag, men de professurer i den moderna sociala och politiska historien, som då begärdes, inrättades inte. I tre år har nu humanistiska forskningsrådet föreslagit en professur i de svenska folkrörelsernas historia. I fjol avslog riksdagen en motion av mig om en dylik forskningstjänst. Först i år föreslår regeringen inrättande av en sådan professur. Det är ett sent — men välkommet — svar på den begäran som 1943 års riksdag gjorde. Då den typ av forskningsrådsanknutna tjänster som det här är fråga om kan förväntas öka i antal i framtiden finns det anledning att med utgångspunkt i det aktuella fallet ta upp formerna för tillsättning av professurer vid forskningsråden. Enligt min mening bör dessa professurer som regel tillsättas efter samma offentliga förfarande som tillämpas beträffande professurer vid universitet och högskolor. Undantag från denna regel kan dock tänkas i de fall då professurens inriktning är sådan att endast en person kan komma i fråga. Till grund för tillsättningen av den föreslagna professuren i de svenska folkrörelsernas historia kommer att ligga ett utlåtande från humanistiska forskningsrådet. Jag ber att få läsa detta sakkunnigutlåtande i dess helhet. I enlighet med forskningsrådets uppdrag av den 2 innevarande oktober att nominera innehavare av den föreslagna professuren i historia, särskilt de svenska folkrörelsernas historia, får vi vördsamt anföra följande. Den föreslagna professurens nära anknytning till forskningsrådets projekt ”Klassamhället: folkrörelserna” medför, att till professurens innehavare bör, endast om starka skäl motivera det, utses någon annan än en av projektets forskningsledare. Sådana skäl föreligger ej. De två ledande vetenskapsmännen inom projektet, docenterna Carl Göran Andrae och Sven Lundkvist, har från början i nära samarbete organiserat arbetsfördelningen och utformat den speciella metod för maskinell bearbetning av folkrörelsedata, som utgör projektarbetets grundförutsättning. De har båda företett stora arbeten i manuskript inom projektets ämnesområde och äger i dagens läge båda en god professorskompetens i historia, särskilt de svenska folkrörelsernas historia. Deras meriter är sådana, att det erbjuder avsevärda vanskligheter att utpeka den ene framför den andre såsom bättre skickad att inneha befattningen. Doc Lundkvists insatser som forskare och forskningshandledare kunde måhända i nuläget anses ligga mer centralt inom projektet än doc Andraes, men då vi stannat för att föreslå den sistnämnde till professurens innehavare beror det dels på att hans vetenskapliga produktion synes något överlägsen, dels därpå att han stått för de avgörande metodiska impulserna och fört ut dem på ett internationellt plan. Vi vill emellertid uttala förhoppningen att det skall yppa sig möjligheter att för framtiden bereda även doc Lundkvist möjlighet att ägna sig åt den forskning och forskningshandledning, som han med framgång bedriver. Vår konklusion är, att docenten Carl Göran Andrae föreslås till professor i historia, särskilt de svenska folkrörelsernas historia. Därmed har jag läst upp hela det sakkunnigutlåtande som ligger till grund för tillsättningen av denna professur, som riksdagen alltså begärde första gången 1943. Enligt min mening är det tillsättningssystem som departementet här tillämpat klart otillfredsställande. Även om hela frågan om förfarandet vid professorstillsättningar är föremål för utredning av en särskild sakkunnig har jag velat understryka vikten av att systemet med offentligt utlysningsförfarande och sedvanligt sakkunnigförfarande tillämpas även i fråga om professurer i forskningsråden.

Herr talman! Jag vill bekräfta vad statsrådet Moberg säger. Jag har tagit detta som ett exempel på en systematik som jag finner helt otillfredsställande, och jag tolkar statsrådets inlägg så att även han för egen del upplever det så att detta inte är ett särskilt bra system.

Herr talman! Utbildningsutskottet har bland många andra motioner också behandlat motionen 371, som några kammarkamrater och jag har väckt och i vilken vi begärt ett tilläggsanslag till statens naturvetenskapliga forskningsråd på 800 000 kronor för ett särskilt projekt för ekologisk forskning av ekosystemanalystyp. I ett särskilt yttrande har folkpartiledamöterna i utskottet med all rätt förklarat att forskningsråden själva måste få disponera de medel som anslås. Jag har heller inte något annat yrkande på den punkten. Men som motionär vill jag understryka det väsentliga i att detta forskningsprojekt får de behövliga anslagen, därför att här finns det en konkret möjlighet, som snabbt kan förverkligas, att få praktiskt användbara svar på en av de svåraste miljövårdsfrågorna i dag: Vad händer med kalhyggena? Det är nämligen i klartext vad det här handlar om. Jag skall inte här upprepa hela den debatten, där tekniska och ekonomiska skäl talar för att man hugger rubb och stubb och nästan inte lämnar något organiskt material kvar på marken, samtidigt som starka misstankar framförs från biologers och ekologers sida om att man därmed kanske sätter i gång en process som vållar obotliga skador på det naturliga kretsloppet. Det är för att kunna överblicka dessa skador som naturvetenskapliga forskningsrådets ekologikommitté i samarbete med det internationella biologiska programmet har utarbetat ett storprojekt med det något ogenomskinliga namnet Terrester ekosystemanalys. Inom ett par tre år anser de sig därigenom kunna ge tillräckliga svar på frågan om kalhyggenas ekologiska effekter. Samma grupp har också tagit upp ett motsvarande storprojekt om Nr 63 Östersjön, och det behöver ju inte heller sägas hur viktigt det är att Fredagen den verkligen få reda på vad som händer med nedsmutsningen av Östersjön 16 april 1971 och vad som kan göras åt den. RR Herr talman! Jag har som sagt inget yrkande, men jag har velat fästa Regionalt transportkammarens uppmärksamhet på de djupt ingripande miljöfrågor, som stöd berörs i dessa betydelsefulla storprojekt av svenska forskare i livsvetenskaperna, och uttrycka min förhoppning om att anslagen kommer att anses räcka till att stödja dem.

Herr talman! Jag skall endast säga några få ord om de reservationer som är fogade till trafikutskottets betänkande nr 3. I reservation nr 1 beträffande avståndsgränsen för transportstödet hemställes att det kortaste avståndet för transportstödet måtte fastställas till 200 kilometer. 1970 års riksdagsbeslut om fraktstöd inom och ut ur allmänna stödområdet har haft betydelse för konkurrensmöjligheterna för näringslivet inom området. Fraktkostnaderna utgör en inte ringa del av förädlingskostnaden för en vara. Det finns varor för vilka fraktkostnaden utgör över 20 procent av förädlingskostnaden. Varje liten minskning av dessa fraktkostnader förbilligar sålunda produktionen och ökar därmed konkurrensmöjligheten för näringslivet. Den fastställda gränsen för fraktstödet är för högt satt, och för att uppnå största effektivitet måste den sänkas i enlighet med reservationen. Vissa områden inom stödområdet kommer faktiskt att lämnas utan möjlighet till något som helst fraktstöd om inte avståndsgränsen sänks. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1 i trafikutskottets betänkande nr 3. Reservation 2 behandlar transportsträckor i Norge och Finland som grund för transportstödet. Företag i främst Jämtland och Norrbotten som har norska hamnar som utförselhamn och sålunda nödgas föra varorna genom delar av Norge — det är deras naturliga transportväg — får därigenom för kort transportavstånd i Sverige för att bli kvalificerade till transportstöd. Det borde då vara en självklar sak att även transportsträckan till den norska hamnen får läggas till den svenska sträckan. Det måtte väl vara en rimlig begäran. Givetvis skall dock transportstödet utgå för den del av transporten som utföres i Sverige. Men utan att man får tillräkna transportsträckan i Norge skulle inget stöd kunna utgå, trots att den sammanlagda sträckan väl kan vara kvalificeringsgrundande. Det torde därför, herr talman, vara berättigat med ett bifall till reservationen = Reservation 3 rör viktavgränsningen. Den föreslagna viktgränsen, 500 kg, är för hög. Särskilt de mindre företagen, som ofta levererar sina produkter direkt till förbrukare, kan i många fall aldrig komma i åtnjutande av fraktstöd på grund av den höga spärren. Det kan dessutom vara produkter vilkas råvaruvikt varierar för olika varuslag. En sänkning till 200 kg taxerad vikt torde härvidlag vara enda sättet att garantera att viktspärren inte orättvist förhindrar erhållande av ett fraktbidrag i vissa fall. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall också till reservationen 3. Det är inte bara transporter från stödområdet till avnämare av färdiga varor som behöver stöd. Även stöd av transporter in till stödområdet, Norrland och jämförbara områden, av råmaterial som skall förädlas i företag inom dessa områden torde vara lika behövligt för att därigenom förbilliga den färdiga varan. Bl. a. det norrländska näringslivet behöver härigenom få de bättre möjligheter i konkurrensavseende, som fraktstödet kan medverka till. Detta gäller lika visst det norrländska jordbruket, som befinner sig i en svår situation bl.a. på grund av de långa avstånden i fråga om transport av produktionsfaktorer för jordbruket och skogsbruket. Att en utredning i fråga om fraktstöd för jordoch skogsbruket av dylika förnödenheter kommer till stånd torde sålunda vara helt motiverat liksom att en sådan utredning snabbt sker så att förslag kan föreläggas höstriksdagen. Herr talman! Jag yrkar sålunda bifall till reservationen 4. Slutligen har vi reservation 5 beträffande stöd till persontrafiken. I bygder med de långa avstånden spelar även kostnaderna för persontrafiken en betydande roll. De höga kostnaderna härför är en betydande faktor i konkurrensavseende. Här gäller det såväl järnväg, bussar som flyg. En samordning bör vara möjlig och nödvändig. Maximitariffer bör kunna komma in i bilden, och kostnaderna härför bör naturligtvis bestridas av statsmedel. Jag yrkar sålunda även här bifall till reservationen 5. Herr talman! Jag har här endast kort och rubrikmässigt berört reservationerna i trafikutskottets betänkande nr 3. Jag har fattat mig så kort därför att det är tidsnöd. I övrigt hänvisar jag till de i reservationerna anförda synpunkterna, som klart torde motivera reservationerna.
Herr talman! Det statliga transportstödet, som vi diskuterar nu, har tillkommit efter en lång och ganska intensiv debatt. Höga fraktkostnader och resekostnader som följer på stora avstånd visar sig mer och mer vara ett hinder för en aktiv regionalpolitik. Tillämpningen av 1963 års trafikpolitiska beslut med dess starka betoning av kostnadstäckningskravet torde ha utgjort en av orsakerna till den uppkomna debatten. De som bor och driver företag i norra delen av landet och i inlandet har inte bara den besvärande tidsfaktorn att kämpa med, utan drabbas även av förhållandevis höga transportkostnader. Det är här som kravet på en tillfredsställande transportförsörjning till viss del slagit slint. Främst får transportstödet ses som ett led i den statliga regionalpolitiken och utgör som princip ett utomordentligt komplement till denna. Transportstödets tillkomst har också mötts av en allmän tillfredsställelse. Fördelen med stödet är att det är konkurrensneutralt mellan de olika landtransportmedlen och torde, som jag ser det, till mycket ringa del skärpa konkurrensen mellan landoch sjötransporterna. För min del kan jag emellertid inte se transportstödet i dess nuvarande utformning annat än som en ganska ofullkomlig skapelse. Det är visserligen föreslaget som försöksverksamhet under en treårsperiod med början det här året. Men även som sådant bedömer jag det som ett kort och något trevande steg mot ett verksamt system för utjämning av de stora avståndsoch kostnadsskillnader det innebär att bo och verka inom här berörda områden i förhållande till det övriga landet. Det stora antalet motioner redan under första årets tillämpning talar för att opinionen mot den snäva avgränsningen är stor och att utformningen brister på många punkter. I propositionen 84 år 1970 angående det statliga transportstödet förutsåg också föredragande statsrådet att det skulle kunna visa sig nödvändigt att vidta jämkningar i bidragssystemet. Riksdagen motsatte sig inte detta vid behandlingen av propositionen i fjol. Trafikutskottet har i sitt betänkande nr 3, som vi nu behandlar, anslutit sig till denna uppfattning och anför att även motionsledes gjorda yrkanden i viss utsträckning kan bli tillgodosedda. Det intressanta är emellertid att utskottet stannar med detta uttalande. Utskottsmajoriteten avslår sedan genomgående alla framställda motionsyrkanden! Var finns konsekvensen? Jag vill be att utskottsmajoritetens talesman anför ett enda exempel på ett bifall. Jag frågar: Vad gagnar då ett positivt uttalande, när det inte följs av annat än avslag? Innan jag säger någonting om de olika reservationer som fogats till utskottsbetänkandet vill jag helt kort beröra vad utskottet nästan i förbigående säger om de administrativa rutinerna. En viktig förutsättning för att fraktstödet skall ge den stimulans det är avsett att bli och för att det skall kunna utvidgas är att redovisningssystemet utformas så enkelt som möjligt. Det bör kunna ske utan att göra avkall på kontrollmöjligheterna. En omfattande och detaljrik rapportgivning belastar administrationen såväl hos företagen som hos det kontrollerande statliga organet. För min del hoppas jag att det i inledningsskedet nu tillämpade rrapportsystemet skall kunna förenklas avsevärt. I grundkriterierna ingår att transportsträckan i Sverige skall överstiga 300 km. Av propositionen från i fjol framgår att under 1968 från norra Kopparbergs och norra Värmlands län uttransporterats 2 125 000 ton varor och att godstransportarbetet uppgått till 625 miljoner tonkm. Det svarar mot ett genomsnittligt transportavstånd inom Sverige på 295 km, vilket i sin tur talar för att vissa leverantörer inte uppfyller avståndskravet för erhållande av fraktstöd. Området redovisar alltså 56 procent av uttransporterna från det svenska stödområdet i sin helhet. Många företag saknar tillgång till egna hamnar, vilket till en del kan förklara den stora andelen landtransporter från detta område. Den tunga industrin är också starkt företrädd här. Mycket talar för, som herr Persson i Heden anförde, att ett avståndsintervall mellan 201 och 300 km införes i transportstödet. Enligt en färsk tidningsuppgift framföres krav på transportstöd även i Finland och att det borde utgå från lägst 100 km transportsträcka. För min del sympatiserar jag med de motioner som aktualiserar behovet av en sänkning av avståndsgränsen och anser att detta borde prövas av en kommande riksdag. Då emellertid motionskraven mynnar ut i omedelbar verkställighet utan föregående undersökning om kostnaderna kan jag tyvärr inte biträda reservationen 1 såsom den har utformats. För många företag i norra Sverige är det naturligt att deras export går över norsk hamn eller via Haparanda/Torneå till Finland och Ryssland. Inte sällan understiger avståndet till gränsen 300 km, vilket utesluter möjligheterna till transportstöd. Man kommer måhända då i den situationen att man får en förmånligare frakt, totalt sett, om transporten leds över annan hamn eller gränsstation. Så kan exempelvis ett företag i trakten av Skellefteå, som normalt transporterar sina sändningar med lastbil över Haparanda—Torneå tvingas gå via Norrtälje-Nådendal för att med utnyttjande av fraktstödet uppnå lägsta totala fraktkostnad. En sådan styrning av godsströmmen måste undvikas genom att transportstödet anpassas på det sätt som anförts i motionerna 263, 254, 258 och 976. För mig synes detta vara ett exempel på sådana jämkningar i bidragssystemet som utskottet ansett det nödvändigt att vidtaga, men som nu likväl avslagits. Jag yrkar därför bifall till reservationen 2. En av de mer besvärande avgränsningarna för erhållande av transportstöd är att den nedre viktgränsen för enskild sändning satts till 500 kg verklig vikt. Inom parentes vill jag fästa uppmärksamheten på att propositionen 84 år 1970 liksom Svensk författningssamling nr 592 år 1970 använder uttrycket ”överstigande 500 kg verklig vikt”, medan kommunikationsdepartementets informationsfolder anger att varje sändnings verkliga vikt skall vara minst 500 kg. Jag hoppas att leverantörer som följer broschyrens anvisningar inte blir utan stöd för sändningar vilkas vikt angetts till 500 kg verklig vikt. Det skulle också ha sitt värde om kommunikationsministern eller utskottsmajoritetens talesman — om han har fullmakt till det — uttalar sig på denna punkt. Transportstödet borde vara avsett att främja inte minst de mindre och medelstora företagen. Kundernas krav på regelbundna och snabba transporter och stor spridning av mottagningsorter är några av hindren för att kunna utnyttja rekommendationerna till samsändningar. Ett transportstöd som gagnar och stimulerar den mindre företagsamheten borde över huvud taget inte ha någon nedre viktgräns. Den årliga fraktomslutningen på 3 000 kronor vore en tillräcklig avgränsning. Intill dess att ett enkelt redovisningssystem utformats, så som jag inledningsvis anfört, borde viktgränsen ändå kunna sänkas till 200 kg taxerad vikt. Jag betonar att taxerad vikt borde gälla och inte som för närvarande verklig vikt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag således bifall även till reservationen 3. I den motion som jag själv tillsammans med övriga motionärer väckt liksom i centerpartiets motion krävs en utredning om införande av transportstöd även för transporter till stödområdet för råvaror och halvfabrikat samt för varor för jordbrukets behov. I motiveringen för avslag på motionerna talas i utskottsutlåtandet om någonting annat. Utskottsmajoriteten anför att införseln till stödområdet av högförädlade färdigprodukter inte kan ges transportstöd, då det i åtskilliga fall skulle kunna påverka konkurrensförutsättningarna i ogynnsam riktning för den norrländska industrin. Något motionsyrkande i den riktningen har inte anförts. För min del hävdar jag att låg bearbetningsgrad för intransporterade varor och hög bearbetningsgrad för uttransporterade varor tillsammans Nr 63 med avståndsfaktorn borde kunna utgöra de grundläggande kriterierna Fredagen den för ett effektivt transportstöd. Med nuvarande konstruktion går stödet i 16 april 1971 stor utsträckning förbi företag som är i verkligt behov av transportstöd — — — för att kunna fortsätta att utvecklas gynnsamt inom stödområdet. För att — Regionalt transportöka differentieringen av företagsamheten inom området är det nödvän Stöd digt att få industrier som utgår från andra råvaror än dem som vanligen finns att tillgå inom området. Jag kan som exempel nämna plastindustrier, bagerier, läderindustri, läderhantverk, emballageindustrier osv. Många fler skäl talar för att transportstöd bör utgå till intransporter av råvaror och halvfabrikat än dem som eventuellt talar mot ett sådant stöd. Kommunikationsministern har i propositionen 84 år 1970 i alltför stor utsträckning fäst avseende vid intransporten av högförädlade varor och litet för lätt gått förbi råvarorna. Därmed har enligt min mening transportstödet fått en olyckligt snäv avgränsning. Starka skäl talar för bifall till reservationen 4, till vilken jag härmed yrkar bifall. Det skall erkännas, att den mest svårlösta frågan i hela kommunikationsproblematiken i det här sammanhanget är den som berör persontrafiken till och från stödområdet. Men det hindrar inte angelägenheten av att den frågan utreds skyndsamt och att ett för de berörda människorna positivt beslut fattas. Känslan av isolering förorsakad av höga resekostnader måste brytas. Utskottet har här gjort en positiv skrivning genom att med instämmande återge statsutskottets uttalande från föregående riksdag.

Och så lämnas frågan, sedan utskottet erinrat om det kartläggningsarbete som för närvarande pågår i kanslihuset och den resursförstärkning som i årets statsverksproposition begärts av departementschefen. Det är i och för sig bra, men reservanterna anser att det måste klart uttalas att den här frågan ges prioritet och att utredningen påskyndas. Frågan kommer att aktualiseras ytterligare i samband med utflyttningen av vissa statliga verk. Det är inte möjligt att lösa hela problematiken i ett enda tag. Vissa lättnader borde egentligen kunna medges mycket snart. Jag tänker bl.a. på kravet på en taxemässig samordning mellan bussoch järnvägsresor och speciella taxor för järnvägsoch flygresor. Den personalförstärkning som erhålles på kommunikationsdepartementet borde alltså inriktas på en skyndsam utredning i syfte att lägga till rätta de olägenheter som följer av boendet på stora avstånd från centralort och landets centrala delar. Till viss del kan en sådan utredning även beröra den nyligen tillsatta utredningen om den regionala trafikplaneringen. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall även till reserva 139 tionen 5.

Herr talman!

Det har visat sig omöjligt att få de utländska grossisterna att medverka i det samarbete som erfordras för att klara den omfattande pappersexercis som blir följden om exportören önskar få tillgång till exportstöd. Vi kan inte tänka oss annat än att myndigheterna när de får klart för sig hur detta system i verkligheten fungerar rättar till missförhållandet och ger träindustrin samma möjligheter som andra exportörer. Detta är endast ett fall där transportstödet icke verkar på det sätt som man skulle vilja önska, och man får hoppas att riksdagen efter ett års erfarenhet verkligen ser över hela problematiken på ett annorlunda sätt. Herr talman! Jag hoppas att kammaren med anledning av rådande tidsbrist håller mig räkning för detta mycket korta anförande som är mitt första inlägg i denna kammare.

Herr talman! Avsikten med transportstödet är att det skall utgöra ett verksamt regionalpolitiskt medel, och jag tror att det kommer att få positiva verkningar. Det finns dock några oformligheter som bör förändras för att stödet skall få den gynnsamma effekt vi hoppas på. Förslag om dessa förändringar framfördes förra året när stödet beslutades, men jag noterar med tillfredsställelse att utskottets avvisande hållning denna gång är något mjukare än den var då. Jag har anledning att instämma i vad de tre föregående talarna har anfört. Jag har emellertid begärt ordet därför att jag som det norrländska inlandets representant ville ta till orda och peka på verkningarna av transportstödet i inlandet. Vi har i motionen 976 pekat på de förändringar som är motiverade, och det är helt otillfredsställande att avvisa dessa förslag med hänvisning till att försöksperioden bör utgå innan dessa justeringar utförs. Skall försöksperioden bli meningsfull, bör enligt min mening dessa uppenbara hinder avlägsnas. De norska hamnarna är för många inlandsföretag med exportvaror de naturliga utskeppningsställena. Vid hamnen i Hommelvik utlastas från svenska företag normalt 60 000 ton och förra året 100 000 ton beroende på ishinder i Sverige. Utskeppningen vid Hommelvik är lika stor som medeltalet för utskeppningen av skogsprodukter från svenska företag vid hamnarna på den svenska ostkusten. Förutom hamnen i Hommelvik är det ett flertal hamnar vid Trondheimsfjorden som utnyttjas av inlandssågarna, och leveransena av Nr 63 trävaror och papper ökar år för år denna väg. Det är för export till Fredagen den England och andra länder i Västeuropa som detta utskeppningsställe är 16 april 1971 gynnsamt. Tyskland kan även komma i fråga. Men genom transporter — — — stödets utformning har utskeppningsalternativ längre söderut i Sverige Regionalt transportblivit förmånligare. Transportstödets utformning innebär alltså en viss stöd snedvridning av valet av transportvägar. Stödets utformning gynnar således frakterna längs efter landet, medan frakterna till de isfria hamnarna i Norge missgynnas. Detta rimmar illa med den målsättning som sattes upp redan 1956 då avtalet om Storlienvägen gjordes med norrmännen. Då fastslogs att riksgränsens negativa verkningar skulle elimineras. Men även ur andra synvinklar är det viktigt och riktigt att ompröva fraktbidragsreglerna. Genom stödets utformning styrs frakterna till vägar med jämförelsevis hög beläggning. Det vore fördelaktigt både ur ekonomisk och trafiksynpunkt att i högre grad styra transporterna till E 75 som har betydligt lägre trafikbeläggning än E 4, En omprövning enligt de förslag som framförs i motionen innebär dessutom att de inlandsföretag som i dag missgynnas i förhållande till kustindustrin kommer i bättre läge. Det måste vara felaktigt att hålla fast vid gällande regler och därmed upprepa något av lokaliseringspolitikens försöksperiod som innebar att inlandet halkade efter. Även vid denna tidpunkt fördes det fram förslag om ändringar men de avstyrktes med samma argument som nu används av utskottet, nämligen att det är fråga om en försöksperiod. Politik är tydligen inte att vilja. Politik måtte vara att vara envis. I lokaliseringspolitiken har man nu ändrat sig så att inlandet prioriteras. Detta borde rimligtvis även gälla transportstödet. I varje fall bör hinder för inlandsindustrin undanröjas. Stödet måste dessutom vara så anpassat att det stimulerar en fraktriktning som är naturlig ur ekonomisk synpunkt. För inlandets del är det med all säkerhet för exportvarorna västlig riktning. För att undvika onödiga gränseffekter borde det dessutom vara rimligt att ge ett lägre bidrag även för transportsträckor mellan 20 och 30 mil. Detta skulle ha direkt effekt på inlandets exportindustri, och det måste väl ändå vara av intresse även för utskottsmajoriteten. Också viktgränsen är ett hinder. Jag är medveten om skälen som anfördes när gränsen sattes till 500 kg. Men i våra bygder är det många företag som är specialiserade och tillverkar lättare produkter. För dessa är det inte möjligt att komma i åtnjutande av fraktstödet. Det tycker jag är felaktigt. Det är önskvärt att vi till dessa glesbygder får småföretag, men för att det skall vara möjligt måste de ganska betungande transportkostnaderna elimineras. Det är därför helt otillfredsställande att 500 kilosgränsen finns. Det borde vara tillräckligt med 3 000-kronorsgränsen. Frågorna om transporter i västerled från inlandet är föremål för intresse på andra håll än här i riksdagen. Nästa vecka skall Jämtlands läns landsting ha sammanträde, och då kommer man att behandla frågor om samarbete med Norge. Det borde vara ett rimligt steg på vägen i den strävan, som man är ganska enig om i inlandet, att undanröja de hinder som i dag finns för transporter västerut. 141 Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5.